Herr talman! Kultur betyder odling. Men vad är det vi vill odla och vilket odlingsklimat vill vi skapa? I dag befrämjas i första hand det snabbväxande ogräset. S. k. masskultur är ju ingenting nytt. Redan under romarriket ordnades, som vi alla känner till, glättig underhållning för massorna. Slavarnas uppror krossades på cirkusarenorna framför folket — slavarna sönderslets av djur. Det var romarimperiets ”motorsågsmassakrer”. I grunden har de härskandes traditioner levt vidare, om än i mindre brutala former. De arbetande kastas inte längre framför djuren, men deras sinnen söker man ockupera via den kommersiella masskulturen. Som främsta målgrupp finns självfallet barnen och ungdomen. Men också de vuxna drabbas av den massiva exploatering av kunskapsbehov och upplevelser som denna s.k. kultur representerar, en kultur som hämmar de arbetandes möjligheter att uttrycka egna erfarenheter och känslor och som försvårar deras möjligheter att som en gång slavarna göra uppror. Förtryckta har alltsedan sin uppkomst fört kulturkamp. Ja, kulturen har alltid varit ett av de viktigaste sätten att föra en kämpande tradition vidare, en tradition som byggt på människans grundläggande behov av att utvecklas och på de arbetandes behov av att förändra maktförhållandena och skapa ett rättvisare samhälle. Denna kultur har tagit sig och tar sig fortfarande olika uttryck. Sången och musiken har alltid varit framträdande, men senare också bilden genom affischkonsten, genom brigadmålningar, genom film och genom nyare medier. Också videon har använts i detta syfte. Kulturarbetarna har alltid deltagit i denna kamp. De har ofta ställt sig på de förtrycktas sida och har därför varit fruktade av makthavarna. Ett exempel på detta utgör också Sverige, och låt mig i det sammanhanget citera ur Jan Gehlins tal på Sergels torg den 25 mars 1981, då kulturaktionen startade: ”Svenskarna kan berömma sig av att vara först i världen med en särskild lagstiftning om kulturarbetare. I Äldre Västgötalagen infördes nämligen för ganska precis sjuhundra år sedan en bestämmelse om hur man skulle behandla kulturarbetare — på den tiden kallade lekare — när de vi tinget sökte hävda sina rättigheter: ”Blir en kulturarbetare slagen — det skall alltid vara ogillt . Blir en kulturarbetare sårad, en som går med giga eller fiol eller trumma, då skall man ta en otam kviga och föra upp på bäsingen . Sedan skall man raka allt håret av hennes svans och sedan smörja den. Så skall man skaffa kulturarbetaren nysmorda skor. Sedan skall han fatta kvigan om svansen. Någon skall slå henne med en skarp piska. Lyckas han hålla henne, då får han behålla det goda djuret och njuta det som en hund njuter gräs. Kan han inte hålla henne, får han ta och tåla det han fått, skam och skada, och kan aldrig begära mer rätt än en hudstruken trälinna.” Det skall väl inte förnekas att världen har gått framåt sedan 1200-talet. Rätten sitter inte längre i spjutstångs ände och inte heller i en korumpas tofs. Om en kulturarbetare blir misshandlad kan han numera räkna med samhällets skydd. Men så bra som trälinnorna har han inte fått det — det är fortfarande i många hänseenden både legitimt och legalt att gratis utnyttja hans arbete.” Jan-Erik Wikström framhöll att kulturen fått så mycket mer pengar. Han talade om fördubblingar, ja, t.o.m. tredubblingar. Han talade om ökningar och förbättringar. Man kunde få intrycket att kulturlivet verkligen blomstrar och att kulturarbetarna fått det de krävt. Men vad Jan-Erik Wikström glömmer att nämna är dels, som också Georg Andersson framhöll, inflationen, dels den borgerliga regeringens nedskärningar på den offentliga sektorn, som drabbar kulturliv och kulturarbetare. Låt mig fortsätta med vad Jan Gehlin sade: ”Det är sant och riktigt, att många anslag på kulturområdet flerdubblats under de två senaste årtiondena. Men det säger ju ingenting, om man inte samtidigt talar om vad det är som har flerdubblats, om man inte fastställer utgångsläget. En hundralapp är förvisso tio gånger så mycket som en tia, men det är inte särskilt mycket pengar. När uppgången började stod vi inte på bäsingen, vi stod inte ens på släta marken, vi stod långt nere i en grop.” Herr talman! Jag har ingen överdriven tilltro till vad den statliga kulturpolitiken kan åstadkomma, men det är ett faktum att en aktiv kulturpolitik där man i reell mening söker utveckla de mål som fastställdes 1975 ändock kan innebära ett försök att något bromsa de kommersiella krafternas framväxt. Därför anser vi att kulturanslaget är alltför njuggt tilltaget, och därför kräver vi att hela kassettskatten skall gå till kulturområdet, såsom ursprungligen var avsett. Det skulle åtminstone för delar av kulturlivet innebära att de drogs ur gropen upp på släta marken, om än inte till bäsingen. I Frankrike har kulturanslaget fördubblats efter den nya regeringens tillträde. Det har sagts att utgångsläget var ett annat — att nivån dessförinnan var för låg — men det visar ändock på ambitionen hos Mitterrands parti att satsa på vad som av de stora folkgrupperna upplevs som oerhört viktigt. Jag skulle önska att socialdemokraterna i Sverige redovisade samma ambition. Men när jag lyssnade på Georg Andersson tyckte jag inte så var fallet. Går man igenom utskottsbetänkandet kan man konstatera att vpk:s förslag om kraftigt ökade anslag till de fria grupperna, till jazzmusiken, till folkbiblioteken, till filmen och till konsthantverkarna— för att nu bara nämna några exempel — avvisas med några få undantag av samtliga övriga partier. På några områden tillämpar socialdemokraterna i utskottet samma princip som varit vägledande för utbildningsministern och regeringen, nämligen att ställa utsatta kulturområden mot varandra, som skett beträffande folkbiblioteken och litteraturstödet. Rädda boken, rädda biblioteken har varit ett av mottona för kulturaktionen som nu pågått sedan snart ett år. Att aktionen är berättigad och nödvändig visar en genomgång av vad som sker i kommunerna runtom i landet. Från vpk-gruppens sida har vi under det gångna året haft en grundlig genomgång kommun efter kommun. Det har då visat sig att bokinköpen minskat — det gäller inte minst barnoch invandrarlitteratur — , att öppethållandetiderna beskurits, att sommarstängningen ökat, att anslagen till barnbibliotekarier skurits ned, osv. För att vi skall kunna åstadkomma en förbättring härvidlag krävs inte bara förbättrade anslag utan också en bibliotekslag. Vi har, herr talman, väldigt svårt att förstå de borgerliga partiernas och socialdemokraternas hårdnackade motstånd mot att ens låta den sittande biblioteksutredningen undersöka hur en sådan lagstiftning skulle verka för Sveriges vidkommande. Nu framhåller visserligen utskottet att utredningen skall undersöka förhållandena i Danmark, där man har en sådan lagstiftning. Men detta är ändock något annat än att förutsättningslöst få pröva möjligheterna att få stifta en sådan lag i Sverige. En sådan lag skulle t.ex. kunna föreskriva en bibliotekarie för 2 500 invånare. Vidare skulle lagen kunna föreskriva att varje bibliotek skall ha allra minst två heltidsbibliotekarier, varav en skall avse barnverksamhet. Inte minst viktigt är att understödja biblioteksverksamhet på arbetsplatser, vårdinstitutioner och liknande — men då självfallet utan att det sker på bekostnad av annan biblioteksverksamhet. För att rädda boken och rädda biblioteken krävs också dels ett höjt litteraturstöd, dels införandet av ett rabattsystem, som skulle förbilliga folkbibliotekens bokinköp. Sveriges författarförbund har här lagt fram ett förslag som det är väl värt att pröva. Men det kräver pengar. Herr talman! Människan behöver inte bara det skrivna ordet. Språk omfattar också ord, bild, toner och gestaltning. Också på dessa områden har vi fört fram skilda förslag. Jag skall här bara ta upp några av dessa. Hans Petersson i Hallstahammar kommer senare i debatten att särskilt ta upp filmens och videons områden, då dessa nu är särskilt väsentliga i denna medieexplosionens tidsepok. Låt mig bara beträffande filmen och videon kort framhålla följande. Av alla uttrycksmedel inom barnoch ungdomskulturen är nog film det som är lättast att komma åt. Utan att de egentligen söker sig till det presenteras barn och ungdomar så gott som dagligen hisnande, förfärande eller långtråkiga berättelser på film, på TV, på video eller på någon barnfilmvisning på dagis, fritis eller fritidsgårdar. Här har särskilt videon nämnts, och det är ju ett faktum att det nya mediet fått en särskild genomslagskraft. Genom detta kan ungdomarna få tillgång till filmer som aldrig skulle passera den svenska biografcensuren, filmer som envetet predikar samma destruktiva livsfilosofi för ungarna: Lita aldrig på någon, vuxna som du tror på visar sig ofta vara neurotiska lustmördare, och din bästa kompis kommer att sätta en kniv mellan dina skulderblad så fort du vänder ryggen till eller droga dig till medvetslöshet. Du måste alltså lära dig att slå, du måste lära dig att klara dig ensam. För det är ett faktum att det är grundinnehållet i många av de filmer som barn mellan tio och sexton år — alltså storkonsumenterna av video — själva uppger som sina favoriter. Det är viktigt att komma ihåg att allt som är tillgängligt för vuxna också är tillgängligt för barn. Men detta får vi återkomma till i samband med att riksdagen skall anta det vilande lagförslaget om videovåldet. Om barn och ungdom, liksom vuxna, har tillgång till video är däremot teater sällsynt för de flesta barn. De grupper som spelar mest barnteater hotas i dag av utsvältning, nämligen de fria grupperna. Skånska Teatern har stängt, men situationen för Skånska Teatern är på intet sätt unik. De flesta som arbetar inom de fria grupperna, vilka står för en stor del av teaterutbudet —inte minst av barnoch ungdomsteater — men som får en mindre del av det totala anslaget, lever på löner som inte skulle accepteras någon annanstans än just inom kulturområdet. Också andra grupper har under det gångna året trots Jan-Erik Wikströms ökade anslag tvingats gå i konkurs. ”Narren”, en av de äldsta grupperna, är ett exempel. Det beror naturligtvis på att kommunerna å sin sida har höjt hyror, elavgifter och liknande. Kulturrådet lade för några år sedan fram ett förslag som skulle innebära om inte en total lösning så en avsevärd förbättring. Genomförandet av förslaget skulle inte heller bli så dyrt. Vänsterpartiet kommunisterna stöder det förslaget och kräver därför ytterligare 9 milj.kr. till de fria grupperna och, inte minst väsentligt, ytterligare medel till centrumbildningarna. Låt mig, herr talman, till sist helt kort beröra musiken. På sikt kan inte ett fritt och varierat musikliv utvecklas utan att de multinationella koncernerna berövas sin makt över musikproduktion och distribution. Redan nu kan man emellertid stärka inte minst möjligheterna för musikerna att utöva också levande musik och få arbete, nämligen genom att satsa på de fria grupperna inom musiklivet men också på dem som förmedlar arbetstillfällen, t.ex. arrangerande musikföreningar. Vänsterpartiet kommunisterna har också krävt ökade anslag till bildkonstnärerna, jazzmusiken, kulturtidskrifter — inte minst viktigt — invandrarkultur m.m. I detta betänkande behandlas 13 motioner som vpk har väckt. Vi har gjort det mot den bakgrunden att vi anser att den statliga kulturpolitiken måste rustas upp. Kulturen är omistlig. En nation utan en kultur är ingen nation. Och inte minst viktigt är detta i kristider och i tider när regeringen i sitt besparingsnit och på annat sätt skär ned på den offentliga sektorn och dess utvecklingsmöjligheter.

Herr talman! Kulturutskottet har ett antal hårt arbetsbelastade veckor bakom sig. Totalt berörs fyra propositioner i de ärenden som vi nu skall avgöra. Det har varit ett stort antal motioner att behandla. Jag vill påstå att det är ett gott resultat som har åstadkommits.

På väsentliga punkter har utskottets arbete inneburit förbättringar. Regeringen har förvisso inte gjort det lätt för sig eller för riksdagen genom uppdelningen på flera propositioner, tidsmässigt utsträckta över större delen av vårsessionen. Herr talman! Jag vill uttryckligen säga att det, efter de svårigheter som förelegat i beredningsarbetet i regeringskansliet, är att hälsa med tillfredsställelse att regeringen inte gett avkall på ambitionen att lägga fram konkreta förslag till riksdagen om förstärkta insatser på kulturområdet och om införande av skatt på kassettband. Detta har också påyrkats både i motioner från olika partier under årens lopp och i enhälliga uttalanden i riksdagsutskott. Herr talman, jag anser det vara på sin plats att här rikta ett tack till kulturutskottets kansli för det förtjänstfulla arbete som ligger bakom de förslag som nu har lagts fram från utskottets sida. Särskilt finns det skäl att rikta ett tack till kanslichefen Christoffer Gottlieb som nu lämnar riksdagens kulturutskott och går i pension. Hans engagemang, skicklighet och noggrannhet har i hög grad medverkat till de resultat vi nu har framför OSS. Jag vill också, herr talman, uttrycka uppskattning för det sätt på vilket vi från de olika partierna har kunnat arbeta tillsammans i kulturutskottet i det här ärendet. Trots Georg Anderssons framträdande, som enligt min mening var väl barskt här nyss, finns det anledning att ge utskottets ordförande en eloge för att vi har kommit fram till det resultat som nu redovisas. För, herr talman, det har ingalunda varit någon lätt uppgift med alla de yrkanden som har förelegat. Bara för att nämna ett exempel, har det i sådana ting som teknik och metodik i fråga om anslagskonstruktion förelegat uppfattningar som pekat vitt isär. Men vi har ändå i dag ett hanterbart förslag, som har lagts fram till kammaren för avgörande. Herr talman! Jag skall begränsa mig till att bara säga några ord om kulturpolitiken i allmänhet och om i vilken mån kulturpolitik är en verksamhet som man har skäl att ge stor uppmärksamhet i ekonomiskt trängda tider. För oss i centern är kulturpolitiken en viktig integrerad del av samhällsutvecklingen.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 Den är ett viktigt medel då det gäller att förändra samhällsutvecklingen från ett på ensidig materiell tillväxt inriktat samhälle till ett samhälle grundat på gemenskap, jämlikhet och en rättvisare fördelning av jordens resurser. I många avseenden är det vardagslivets villkor i arbete, boende och fritid som formar människors möjlighet till kulturell verksamhet. Det lokala kulturlivet har en naturlig utgångspunkt i en vardaglivets gemenskap och i att kulturtraditioner kan bevaras och utvecklas som ett resultat av människors gemensamma upplevelser och intressen. Det är därför som decentraliseringsinsatser på kulturområdet är synnerligen angelägna. Mot den här bakgrunden vill jag bara understryka vikten av att fortsatta insatser görs på kulturområdet och att sådana insatser inte eftersätts i ekonomiskt trängda tider, eftersom kulturpolitiken och kulturverksamheten tillför vårt samhälle så många värden. Jag vill sedan, herr talman, bara göra några korta kommentarer i anslutning till de förslag som förs fram i kulturutskottets betänkande. Jag vill för min del hälsa med tillfredsställelse att det nu kommer att ske välbehövliga förstärkningar på kulturområdet, inte minst på musik-, bildoch filmområdet. Häri inkluderas en rad åtgärder av betydelse ur decentraliseringssynpunkt: insatser för att sprida värdefull litteratur, film osv., insatser för att stötta upp och utveckla regionala och lokala kulturinstitutioner av olika slag, liksom en satsning på att över huvud taget engagera fler människor i kulturell verksamhet. Jag anser också att det finns anledning att peka på den förstärkning som kulturutskottet har gjort i förhållande till propositionen i fråga om folkbibliotekens resurser och det statliga stödet till folkbiblioteken. Jag vill också fästa uppmärksamhet på den markering utskottet gör i betänkandet vad avser regionmusiken och betydelsen av dess förankring i olika delar av vårt land. Herr talman! Jag fäster också särskilt avseende vid att de insatser som nu föreslås har betydelse för många av våra konstnärligt aktiva kulturarbetare. Bildkonstnärerna kan här tillgodoräkna sig en reform i form av visningsersättning. Författarna får en förbättring med det förslag som kulturutskottet lägger fram genom den uppräkning som sker av biblioteksersättningen. En majoritet i utskottet är ense om att detta är nödvändigt, men beträffande omfattningen av förstärkningen skiljer vi oss något åt. Det är också betydelsefullt att de insatser som föreslås när det gäller t.ex. musik, film och konsthantverk får direkt genomslag för de aktiva och professionella kulturarbetarnas möjligheter att bedriva sin verksamhet inom dessa områden. Jag anser det även tillfredsställande att den besvärliga frågan om införande av kassettskatt efter åtskilliga turer nu, som jag hoppas, kan föras fram till ett positivt avgörande. När det gäller folkbiblioteken vill jag bara helt kort påminna om — och därvid vänder jag mig särskilt till Georg Andersson, som tog upp denna fråga tidigare — att kulturutskottets förslag på denna punkt i hög grad präglas av den centermotion som väcktes under allmänna motionstiden, där vi uttryckligen sade att det statliga stödet, om än begränsat till sin omfattning, harstor betydelse för den lokala biblioteksverksamheten. Det är ett stöd som verkar standardutjämnande och har betydelse inte minst ute i glesbygdskommunerna. Det är bra att det gått att få uppslutning för detta i utskottet. Herr talman! Lars Ahlmark har för moderaternas räkning försökt göra gällande att moderaterna i lika hög grad som andra partier vill ställa upp för satsningar på musikområdet. Jag tvingas dock konstatera att moderaterna föreslår avslag på propositionen om insatser på musikområdet. Moderaterna har inget alternativt förslag som ger effekt i form av förstärkta insatser på musikområdet under det närmast kommande budgetåret. Jag vill också beklaga att moderaterna sett sig tvungna att motsätta sig en utveckling av de regionala och lokala kulturinstitutionerna — något som även Lars Ahlmark berörde i sitt tidigare inlägg. Utskottets ordförande Georg Andersson har försökt göra ett nummer av att centerns och folkpartiets representanter i kulturutskottet vid en viss tidpunkt skulle ha varit beredda att säga nej till förstärkta kulturinsatser. Sanningen, herr talman, är att centern och folkpartiet inte vid något tillfälle i utskottet svävat på målet — dels att vi skall ha förstärkta kulturinsatser av det slag som nu föreslås, dels att vi skall få en kassettskatt. Att det av förklarliga skäl tagit tid i skatteutskottet att behandla den proposition som hänvisats till detta utskott rubbar inte på något sätt det förhållande som jag nyss nämnde — att centern och folkpartiet hela tiden har företrätt denna linje.

Men vi kan nu konstatera att det gått att nå samstämmighet om en framkomlig väg. Jag ser närmast Georg Anderssons inlägg här i dag som en förklaring till den socialdemokratiska positionen och argumentationen under den här tiden. Herr talman! Låt mig avslutningsvis få yrka bifall till reservationerna 1,4, 7 och 28, som är fogade till kulturutskottets betänkande av centerns och folkpartiets representanter, samt i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag måste komma tillbaka till detta med kassettskatt och ökade insatser på kulturområdet. Vi vet vilka förslag som förelåg. Men, Anna Eliasson, det var ju så att vi från socialdemokratiskt håll sade, vid sammanträde efter sammanträde: Vi föreslår 50 milj.kr. till kulturområdet. Vi är beredda att skriva ett betänkande om det och gå till kammaren med det. Men centern och folkpartiet sade: Nej, det blir inga pengar om inte skatteutskottet tillverkar ett förslag om kassettskatt. Så var läget. Varför försöka ge ett annat intryck här? Man får väl stå för vad man har gjort och sagt. Vi gjorde våra uttalanden också offentligt — det behöver inte råda något tvivel om dem. Nu lyckades man nå en uppgörelse i skatteutskottet om ett annat skatteförslag. Men det är, som här har sagts, ett provisorium. Anna Eliasson sade vidare någonting som förvånade mig. Hon talade om svårigheter i regeringskansliet när det gällde att få fram förslaget. Nu har ministern gått. Det skulle ha varit intressant att få belyst vad det är för svårigheter som har förelegat och som har behövt leda till att propositioner 3 Riksdagens protokoll 1981/82:162-163 har presenterats i omvänd tidsordning, i så sent skede och med så bristfälligt innehåll. Jag väntar med nyfikenhet på en förklaring om vad svårigheterna har bestått i. Anna Eliasson berörde inte med ett ord vårt förslag om 10 miljoner till ett rabattsystem för att förse biblioteken med litteratur, när det nu sker en åtstramning ute i kommunerna. Det kan ju inte vara så, som majoriteten säger, att man skall invänta folkbiblioteksutredningen — den håller ju på att förlora sitt mandat. Om kulturministern får som han vill tar han av dem alla pengarna. Den förstärkning av folkbiblioteksanslaget som nu görs, görs med hjälp av de pengar som vi har anvisat. Tyvärr fick vi inte igenom allt, men vi tackar för det lilla som Anna Eliasson kunde bidra med från centerns och folkpartiets sida.
Herr talman! Anna Eliasson tog upp frågan om det moderata alternativet till en kassettskatt. Vi har föreslagit en upphovsrättslig avgift.

Herr talman! Låt mig först också från vpk:s sida rikta ett tack till kulturutskottets kansli för det förnämliga arbete som utförts — vi är ju inte representerade i utskottet — och ett särskilt tack till Christoffer Gottlieb. Anna Eliasson säger att det är viktigt att kulturen inte eftersätts i trängda lägen och upprepar vad utbildningsministern tidigare framförde om stora ökningar, fördubblingar, osv. Vad är de små ökningarna värda, mot bakgrund dels av kostnadshöjningarna till följd av den ekonomiska politiken, dels av de miljarder som man berövat kommunerna? Anna Eliasson kan inte vara omedveten om att det är främst inom kommunerna som kulturlivet skall leva. Det gäller inte minst folkbibliotekens område. Vi har— jag sade det tidigare — exempel på exempel på hur folkbibliotekens resurser nu skärs ned. Det är ett faktum. Jag är själv ofta på biblioteken, och jag tvingas konstatera att där det tidigare var lördagsöppet är det nu lördagsstängt. När skall då t.ex. förvärvsarbetande barnfamiljer som vill gå på biblioteket över huvud taget ha möjlighet till det. I Tensta-Rinkeby, i min egen kommun, har man mer eller mindre halverat inköpen av böcker på invandrarspråk — detta i ett område där över 60 90 är invandrare och däribland många barn. I t.ex. Nacka lägger man ned bibliotek efter bibliotek. Samma sak sker runt om i landet. Jan-Erik Wikström och regeringen tog tidigare 3 milj.kr. från folkbiblioteken. De har i viss mån återställts, men det är ändå helt otillräckligt. Vi har därför föreslagit en rabattering av folkbibliotekens inköp av litteraturstödda böcker, en höjning av anslaget till biblioteken samt en lagstiftning på folkbiblioteksområdet. Jag skulle gärna vilja höra Anna Eliassons kommentar till att biblioteksutredningen inte ens fått se på den kanske viktigaste frågan i sammanhanget. Det är unikt att en särskilt tillsatt utredning inte får den möjligheten. Jag skall ta ett exempel från ett annat område. Anna Eliasson nämnde konsthantverkarna som nu har fått ett eget anslag. Det är naturligtvis bra. Men t.ex. där jag bor har en glasblåsare, Stockholms enda, fått en tredubbling av hyran under de senaste åren — och detta klarar hon inte.
Herr talman! När det gäller behandlingen och den tid det har tagit att komma fram till ett avgörande i skatteutskottet och kulturutskottet, torde de som hittills varit närvarande under debatten vid det här laget vara väl bekanta med i vilken tidsordning propositionerna har lagts fram. Det framgår klart och tydligt av de propositioner som lagts fram gällande filmoch musikområdet att de förstärkta insatserna möjliggörs genom införande av skatt på kassetter. Förslaget om införande av skatt på kassetter har vi fått sist, vilket har gjort att det har tagit tid för oss i kulturutskottet att komma med vårt betänkande. Det är inte möjligt att i en kort replik gå in i detalj på varför så blivit fallet, men låt mig i korthet peka på några saker. Först och främst vill jag peka på att det finns ett uppenbart samband mellan å ena sidan förslaget i propositionen om införande av kassettskatt och skatteutskottets behandling av propositionen och å andra sidan 1982 års filmavtal som återfinns i filmpropositionen på kulturutskottets bord. Varje förändring av grunderna för filmavtalet skulle kunna påverka möjligheterna att fullfölja filmpolitiska insatser inom avtalets ram. Låt mig vidare peka på sambandet mellan de föreslagna insatserna på kulturområdet och de resursförstärkningar som man avser få genom införandet av en kassettskatt. Det har funnits olika bud från bl.a. olika motionärers sida om det över huvud taget skall vara ett samband eller inte. Det vore orimligt om kulturutskottet skulle behandla frågan helt avskilt från den behandling som med nödvändighet måste ske i skatteutskottet. Nu har vi haft en samtidig behandling, och jag tror det är till fördel för kammarens behandling av ärendet. En detalj som också kan illustrera sambandet är frågan om kompensationen till de handikappade vid införande av skatt på kassetter. Det är kanske inte en stor fråga på kulturpolitikens område i stort, men för den här gruppen är det en viktig fråga. Det har sammanfattningsvis funnits en rad skäl för kulturutskottet att försöka åstadkomma en samtidig behandling av ärendet, åtminstone när det gäller det slutliga avgörandet som skall ske i kammaren.

Herr talman! Diskussionen blir ganska meningslös, om man av sin motdebattör inte alls får svar på de frågor som man har ställt. Jag vill dock göra det konstaterandet att det av Anna Eliassons senaste inlägg är bekräftat vad vi alla kanske redan visste — men det är bra att det blev sagt. Om skatteutskottet inte hade lyckats få fram ett kassettskatteförslag, hade centern och folkpartiet röstat emot alla förstärkningar på kulturområdet. Det var egentligen vad Anna Eliasson sade. Det är ändå viktigt att få det förtydligat på detta sätt. Anna Eliasson sade emellertid ingenting om rabattsystemet för folkbiblioteken. När man nu får en skatt genomförd som beräknas inbringa 120 milj.kr., hade det då inte varit möjligt att införa systemet med rabatterade inköp för 10 milj.kr.? Nog hade det väl funnits utrymme härför, Anna Eliasson? Decentralisering talade Anna Eliasson om. Låt mig upprepa vad jag sade i mitt inledningsanförande. Det är ute i kommunerna som den största delen av kulturinsatserna görs. Jag noterade också att de borgerliga kommunerna satsar ca 20 96 mindre än de socialdemokratiska. Jag noterade även att de kommuner som satsar minst nästan alla är centerstyrda kommuner. Det blir således ganska litet av talet om decentralisering, när man ute i centerstyrda och borgerliga kommuner skall förverkliga de stolta parollerna. Slutligen vill jag upprepa min fråga. Eftersom Anna Eliasson i sitt inledningsanförande talade om att det förekom speciella svårigheter i regeringskansliet när det gällde att få fram dessa propositioner, vill jag fråga: Vari bestod dessa speciella svårigheter, som behövde föranleda sådana stora konstigheter i riksdagsbehandlingen?
Herr talman! Vi från vpk har inte tidigare närmare tagit upp kassettskatten. Vi accepterade det ursprungliga förslaget, och vi accepterar också det förslag som nu har kommit på riksdagens bord, även om vi betraktar det såsom ett provisorium som vi tror går att förbättra. Men det är bättre med detta förslag än med ingenting alls. Under de gångna veckorna har vi med missmod betraktat det bedrövliga skådespel som kassettskatten har utlöst i skatteutskottet. Nåväl, det stora sveket är att inte alla pengar går till kulturen, som ju en gång var avsikten med införandet av en sådan här skatt. Det tycker jag att man bör ta fasta på och inte i första hand själva konstruktionen. Nu går bara en mindre del av kassettskatten till kulturen. Resten tar statskassan hand Även jag tvingas konstatera att Anna Eliasson inte tog upp själva sakfrågorna, främst då folkbiblioteksfrågan. Hon känner väl till att anslaget per invånare när det gäller kommunerna i dag varierar med mer än 1 000 96.

Det räcker inte med den halvtimme eller timme om dagen eller i veckan som bokbussen kommer glidande. Enligt vår uppfattning är det helt orimligt att det i dag skall fungera på detta sätt.
Herr talman! För det första vill jag klart säga ifrån att Georg Anderssons tolkning av centerns och folkpartiets uppfattning i kulturutskottet är helt uppåt väggarna. Som jag har försökt illustrera under de minuter jag haft till mitt förfogande, har alla praktiska skäl talat för att riksdagen vid en tidpunkt, så som nu sker i dag, skulle få möjlighet att träffa avgörande i de här frågorna. För det andra vill jag — när man nu talar om decentralisering, vilket jag hälsar med tillfredsställelse att man från övriga partier gör alltmer — ta upp vad som påstås vara fallet, att det i centerstyrda kommuner skulle satsas litet på kulturområdet. Detta illustrerar i så fall närmast att behovet av ekonomiska resurser är någonting uppenbart för de politiker som har att fatta beslut om insatser på olika områden ute i kommunerna. Därför är det också viktigt att statsmakterna genom sin allmänna politik och genom att satsa på det kulturpolitiska området kan underlätta insatser ute i glesbygd, kan decentralisera, kan medverka till att fler människor blir delaktiga i ett aktivt kulturliv. Sedan, herr talman, när det gäller frågan om folkbiblioteksutredningen och en eventuell lagstiftning på det området, konstaterar utskottet i sitt betänkande att utredningen har kommit i kontakt med det danska systemet.

Den propå som förts fram om att införa ett helt nytt rabattsystem på biblioteksområdet är ett ganska omfattande förslag. 10 milj.kr. har framförts som ett krav av socialdemokraterna och vpk. Vi har från vårt håll, med den inriktning som det statliga stödet till den lokala biblioteksverksamheten har i dag och med den kunskap som kulturrådet besitter på området, inte sett någon anledning att förbigå möjligheten att också fortsättningsvis kanalisera stödinsatser på detta sätt via kulturrådet. Det är värdefullt att kulturrådet nu ges friare möjligheter att hantera bidragen, och jag konstaterar att det stöd som skall utgå till den lokala biblioteksverksamheten i utskottets betänkande föreslås bli 3 milj.kr. högre är det ursprungliga förslaget i budgetpropositionen.

Herr talman! I samband med proposition 128 om vissa musikfrågor m.m. har kulturutskottet också behandlat två moderata motioner, en kommitté motion och en enskild motion av Sten Svensson. De väcktes under allmänna motionstiden. Ett gemensamt krav är att Rikskonserters fonogrambolag Caprice bör få konkurrera på lika villkor med andra fonogramproducenter. 5; Det är styrkt — med avskräckande siffror — att Rikskonserters fonogramverksamhet är utomordentligt dyr räknat per inspelning och räknat i förhållandet kostnader-intäkter, om man jämför med de inspelningar som görs av andra, icke skattesubventionerade, producenter. Det skall gärna erkännas att Rikskonserters skivor är högklassiga, men generellt är de knappast överlägsna vare sig de stora jättarnas eller de små ideella bolagens inspelningar. Det skall också erkännas att Caprice kompletterar den ”säljande” repertoaren i enlighet med sin målsättning, men det gör på alldeles eget initiativ också andra fonogramföretag. Enligt vår mening finns det inte fog för den stora subvention som sedan 1973 kommit Rikskonserter till del för försöksverksamhet. Om man vill stödja ”svensk musik som är ofullständigt representerad eller svenska artister vilkas konstnärskap är otillräckligt dokumenterat” — för att citera Caprices målsättning — skulle detta kunna göras också via företag som står fria gentemot staten. Det är bl.a. med den utgångspunkten som Sten Svensson i motion 572 föreslår att Caprice bryts ut ur Rikskonserters verksamhetsområde och får fungera som fristående bolag. Motionen är i denna del knappast kommenterad av utskottet — och förvisso saknar den inte aktualitet, som utskottet skriver. Vad beträffar en ökning av exporten av svenska fonogram — ett annat av motionskraven — anser utskottet en sådan önskvärd men tar inte heller här ställning till förslagen i motionen eller till eventuella andra åtgärder. I vissa delar har utskottet alltså behandlat motion 572 summariskt, men andra delar av betänkandet är musik för moderata öron, och vi har anledning att känna tillfredsställelse med den absoluta kursändring som statsrådet Wikström gör i fråga om fonogramstödet i proposition 128 jämfört med årets budgetproposition. I budgetpropositionen skrev statsrådet att smärre stödbelopp till enskilda fonogramproducenter borde kunna delas ut av Rikskonserter under budgetåret 1982/83. De smärre stödbelopp som det tidigare varit fråga om har varit allmosor, och vi efterlyste i vår kommitté motion en annan fördelning och är glada över att ha fått gehör för våra förslag. Visserligen föreslår kulturrådet i sin rapport över försöksverksamheten med fonogram vid Rikskonserter att den skall byggas ut och inte längre vara endast repertoarkompletterande. Inspirerade av remissyttrandena till kulturrådets rapport föreslår däremot statsrådet och utskottet att Rikskonserter inte längre som hittills skall vara ensam mottagare av statligt stöd till fonogramproduktion utan skall söka produktionsstöd på i princip samma sätt som andra fonogramproducenter, dvs. hos kulturrådet. Därmed har vi moderater fått vårt huvudförslag i motion 1771 tillgodosett, låt vara ett år senare än vi avsett. Den nya ordningen skall tillämpas från 1983/84, och Caprices verksamhet kommer därmed att permanentas. Det vilar ett stort ansvar på kulturrådet för att medelsfördelningen görs med all objektivitet, så att konkurrensen inte stannar på papperet. Särskilt stora förhoppningar vill jag också fästa vid det rationaliseringskrav som ställs på Caprices verksamhet. Dessa vinster borde enligt min mening kunna användas till konsolidering av den basorganisation som varje fonogrambolag måste ha. Vi kan nämligen inte godta att Rikskonserter erhåller ett så rundligt tilltaget stöd till sin basorganisation som propositionen och utskottet föreslår, dvs. 3,9 milj.kr. i 1981 års priser. En sådan ordning snedvrider fortfarande konkurrensförhållandena. Den mest rättvisa stödformen — för tonsättare, musiker och andra artister och för producenter — hade utan tvivel varit en upphovsrättslig avgift i den utformning som föreslagits i den moderata partimotionen och som Lars Ahlmark för en stund sedan utförligt redovisade. Genom den ökade och ökande hemkopieringen brottas den seriösa fonogrambranschen med stora lönsamhetsproblem. Inte ens de stora företagen kan längre ta igen på gungorna vad de förlorar på karusellen, och många små kvalitetsföretag har så att säga bara en karusell. De ändrade riktlinjerna för bidraget till Rikskonserters fonogramverksamhet är ett steg i rätt riktning, men det är inte tillräckligt. I vår reservation 11 yrkar vi på en översyn av Caprices uppgifter och finansiering och i anknytning härtill en prövning av hur exporten av fonogram och distribution av de små fonogrambolagens inspelningar skall kunna underlättas. Detta anser vi att riksdagen som sin mening bör ge regeringen till känna. Under punkt 19, stöd till fonogramverksamhet, upptas bl.a. 500 000 kr. som stöd till utgivning av en musikhistorisk fonogramantologi. Det rör sig här om ett projekt som under tre års tid har utretts av en arbetsgrupp i anslutning till Musikaliska akademien och som nu äntligen skall kunna påbörjas. Antologin är efterlängtad, och vi tillstyrker såväl anslaget som den uppläggning som utredningen, statsrådet och utskottet är ense om. I övrigt vill jag yrka avslag på punkt 19, enligt vår reservation 18, med de motiveringar som tidigare har redovisats av de moderata företrädarna för skatteutskottet resp. kulturutskottet, Bo Lundgren och Lars Ahlmark. Jag yrkar alltså bifall till de moderata reservationerna rörande stöd till fonogramproduktion, nr 11 och nr 18, och avslag på utskottets hemställan i motsvarande delar.

Herr talman! Den som har lyssnat på den nu sedan två och en halv timme pågående kulturdebatten kan få två missuppfattningar om kulturpolitiken i dagens samhälle förstärkta.

Den andra missuppfattning som möjligen kan komma fram som en sammanfattning av det som sagts och av det som skrivits i kulturutskottets betänkande är den att de politiska partierna befinner sig på kollisionskurs och att det är splittring och oenighet som karakteriserar vår hantering av kulturfrågorna. Den sistnämnda missuppfattningen kan få ett visst stöd om man bara helt okritiskt räknar samman hur många reservationer som kulturutskottets betänkande innehåller. Det är rekordartat många, inte mindre än 29 stycken, och för 19 av dem står moderaterna. Visserligen är 11 av dessa moderatreservationer beroende av om deras reservation nr 2 vinner stöd eller inte— den reservation där moderaterna tar avstånd från hela den inkomstförstärkning på kulturområdet som den föreslagna kassettskatten ger.

Båda missuppfattningarna, som kan grundas på ett mera ytligt studium av betänkandet och ett dåligt lyssnande på debatten här, förtjänar att tillbakavisas.

Det är två siffror som ställda vid sidan av varandra totalt vederlägger Georg Anderssons uppfattning om att det är inflationen som har åstadkommit den totala ökningen av kulturbudgeten. Det finns inom kulturbudgeten en rad anslag som har inte bara fördubblats utan både treoch fyrdubblats. Hit hör de ansträngningar som totalt gäller bokens plats i kulturlivet. Herr talman! Vi har i folkpartiet nyligen lagt sista handen vid ett kulturpolitiskt handlingsprogram, som sveper över hela det kulturella fältet. Där väljer vi emellertid ut någonting som vi utan tvekan betraktar som det viktigaste inslaget i samhällets kulturpolitik, nämligen värnet om och förstärkandet av bokens ställning som kulturförmedlare. Boken har en särställning som kulturförmedlare. Det är vårt mest demokratiska kulturmedium, med unika egenskaper — ett arv att vårda och förvalta. Boken är den viktigaste grundförutsättningen för att vi skall kunna ta del av det arv som vi har gemensamt, nämligen på det sättet att den är en oundviklig förutsättning för att barn får tillgång till ett språk. Detta är det viktigaste kulturpolitiska problemet och den viktigaste kulturpolitiska frågan, och därför har vi satt en ära i att under de gångna året värna om boken som kulturförmedlare. Och jag kan försäkra Georg Andersson att det också blir folkpartiets ambition under den tid som ligger framför oss. Bokens ställning i det svenska kulturlivet handlar om mer än anslagen till folkbiblioteken. Totalt är det fråga om samtliga bilbioteksanslag, författarersättningen, litteraturstödet och hur samhället kan hjälpa till med bokdistributionen. Sammanfattningsvis har det för bokens del under de gångna sex åren blivit en tredubbling av det samhälleliga stödet i pengar räknat. Under den tid - jag upprepar det — då den allmänna kostnadsfördyringen har varit 50 96 och då kulturbudgeten mer än fördubblats har alltså det samhälleliga stödet till boken, till biblioteken och allt annat som hör boken till, tredubblats. Det vederlägger en del av de hotbilder och svartmålningar som Georg Andersson i år liksom förra året har späckat sitt anförande med. Herr talman! För folkpartiet är frihet, mångfald och kvalitet de tre ledorden för samhällets kulturpolitik. Friheten — det är varje enskild människas rätt att välja sin kulturaktivitet. För det krävs det samhälleliga insatser — det är vi klart medvetna om. Mångfalden är en konsekvens av friheten. Kulturlivet måste ge rum för både det professionella och det amatörmässiga, för både det inåtvända och det samhällskritiska, för både det vackra och det omskakande. Kulturen svarar för den dimension i välfärden som gör det möjligt för människor att möta växande problem. Med den ambitionen levande har vi från regeringspartiernas sida — jag talar nu i första hand för folkpartiet — varit med om att arbeta fram det kulturbetänkande som är resultatet av gemensamma ansträngningar i kulturutskottet. Det är ansträngningar som — det vill jag betona — trots det som skiljer är resultatet av mångas samfällda strävanden. Jag vill där för min del gärna ge en eloge åt utskottets ordförande för det sätt varpå han har lett det ofta invecklade arbetet, liksom jag vill ge en kraftig eloge åt kansliet och dess ledare, kanslichefen Gottlieb, för det slutresultat som nu ligger på kammarens bord.

Herr talman! Jag beskylls för att ha målat i svart, att ha målat hotbilder. Jag har i huvudsak försökt återge vad jag har erfarit vid mina kontakter med kulturrådets olika sektorer. Jag var för någon tid sedan på Teatrarnas riksförbunds årsmöte och hörde där vilka bekymmer man har. Jag träffade företrädare för de fria grupperna, för centrumbildningarna, för KLYS. De är bekymrade över situationen. Utbildningsministern, Bertil Hansson och i viss mån också Anna Eliasson försöker måla upp en bild av näst intill kulturell välmåga, och de rabblar siffror. Jag har inte sagt att det inte har skett förstärkningar på kultursektorn under de sex år som har gått sedan Jan-Erik Wikström kom in i utbildningsdepartementet. Men jag har sagt att i huvudsak är dessa ökningar inflationspengar. Jan-Erik Wikström talade om en fördubbling av anslagen, en ökning med ca 700 milj.kr. Men samtidigt sade han att den reella ökningen ligger på 130-135 milj.kr. Det visar ju klart att huvudparten av ökningen är inflationspengar. För biblioteken innebär budgetpropositionen otvetydigt en kraftig minskning av anslaget. Det reparerar vi litet grand i kulturutskottet tack vare insatser, vill jag hävda, från socialdemokratiskt håll och delvis med stöd av centern — sedan har folkpartiet anslutit sig. Vi vill dessutom satsa ytterligare 10 milj.kr. på ett särskilt rabattsystem för att hålla uppe nivån i biblioteksverksamheten. Det finns ekonomiskt utrymme för detta genom den kassettskatt som troligen kommer att beslutas. Då är frågan: Varför avfärdar man det här förslaget utan kommentarer? På barnkulturen gjordes en blygsam satsning 1979, men sedan blev det ingenting mer. Vi har under de senaste åren föreslagit rejäla insatser, vilket Catarina Rönnung har redogjort för. Också det yrkar ni nu avslag på, trots att ni har gått med på den provisoriska lösning av frågan om kassettskatten som ger samhället väsentligt ökade intäkter.

Herr talman! Bertil Hansson talade om missuppfattningar, men han försökte själv ge spridning åt en sådan. Han sade att vi från moderat håll skulle vara mindre positiva till kultursektorn än regeringen. I själva verket är det så att den upphovsrättsliga avgift som vi föreslår som ett alternativ till kassettskatten är ett bättre stöd för kulturlivet än vad skatten kan vara. Skatten är i praktiken negativ till sin karaktär. Med den upphovsrättsliga avgiften tillförs kultursektorn de medel som man via avgiften tar in. Skatten däremot innebär ett överuttag som går direkt till statskassan. 80-90 milj.kr. lyfts bort från kulturområdet och tillförs statskassan. Endast 40 milj.kr. går tillbaka till kultursektorn. Bertil Hanssons skildring av situationen är alltså helt felaktig.
Herr talman! Bertil Hansson tillhörde dem som häromdagen på Sergels torg utfrågades av kulturarbetarna. Där uttalade han samma vackra ord som vi fick höra upprepas här i dag. Men de orden är de facto en dimridå för de faktiska förhållandena, och det kunde också konstateras av kulturarbetarna, som in på bara skinnet känner av nedskärningarna ute i kommunerna. Jag måste ställa den direkta frågan: När var Bertil Hansson senast på ett bibliotek och talade med personalen och hörde vad den hade att säga? Det måste ha varit länge sedan, annars skulle han inte kunna säga det han sade nyss. Det finns statistik hos kulturrådet som i svart på vitt visar att skillnaderna är stora och att det sker en nedrustning på många håll. Detsamma gäller en rad andra områden som Bertil Hansson försökte skönmåla. Jag kan som exempel ta teaterområdet, som jag nämnde i mitt inledningsanförande. Teater är oerhört viktig, inte minst för barnen eftersom de är oerhört dramatiska i sitt vardagsliv — de går in i roller och blir i fantasin någon annan, deras lekar handlar om drömmar och stora upplevelser som de har haft. Detta kan teatern hjälpa till att bearbeta. Det är ett faktum att vi har en bra barnteater i landet, inte minst tack vare de fria grupperna. De spelar 50 90 av all barnteater. De får 3 70 av de statliga teateranslagen. Och nu hotas de fria grupperna. De tvingas slå igen därför att de statliga anslagen inte räcker till för att man skall kunna klara de målsättningar som fastslogs i barnkulturpropositionen, enligt vilken alla barn skulle få se två teaterföreställningar per år. I år är den siffran 0,6 per barn och år, och då är det främst barn till högutbildade föräldrar i städerna som kommer i fråga och inte arbetarklassens barn ute i landet. Nu hotas de fria grupperna allvarligt av att de statliga anslagen inte räknas upp och av att kommunerna får allt mindre pengar att satsa på barnkultur. Ingen av de borgerliga regeringsföreträdarna har tagit upp det faktum att man har skurit ned med miljard efter miljard till kommunerna och att detta främst har gått ut över de sociala och kulturella verksamheterna, vilket har drabbat de eftersatta grupperna.
Herr talman! Det är en grovt missvisande beskrivning att säga att det skiljer 18 milj.kr. mellan regeringspartiernas och socialdemokraternas ambitionsnivå för barnkultur. Det är missvisande på det sättet att man då helt bortser från den prioritering som såväl statliga institutioner som kommunal kulturverksamhet i det nuvarande läget självfallet måste göra. Att tro att man genom att öronmärka pengar kan åstadkomma någon omvälvande förändring på detta område är också indirekt ett underbetyg åt dem som har ansvaret för medelsfördelning ute på institutioner av både statligt och kommunalt slag. Eva Hjelmström frågade när jag senast var på biblioteket. Ja, för någon månad sedan besökte jag stadsbiblioteket i Göteborg. Jag kan i detta sammanhang konstatera att de statliga insatserna på just folkbiblioteksområdet alltid har varit, och fortfarande är, ganska marginella i förhållande till de kommunala insatserna. Om folkbiblioteken skall kunna leva vidare beror framför allt på den kommunala opinionen. Staten har viktiga uppgifter att fylla när det gäller stimulansen. Vi söker andra vägar än de gamla, något ”fyrkantiga”, genom direkta bidrag till folkbiblioteken. Där har folkbiblioteksutredningen en stor uppgift att fylla. Återigen vill jag fästa uppmärksamheten på att det beträffande boken gäller mer än statliga anslag till folkbiblioteken. Herr talman! I hastigheten glömde jag att i slutet av mitt tidigare anförande framställa ett yrkande. Därför yrkar jag nu bifall till folkpartireservationerna 1, 4, 7 och 28 samt i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Bertil Hansson säger att det vore att ge underbetyg åt institutionerna om man påstod att de inte prioriterar kulturområdet. Jag tycker att det snarare är ett underbetyg åt regeringen, beträffande såväl dess ekonomiska politik som dess kulturpolitik. Institutionerna får ju allt mindre pengar att röra sig med. Det är grunden till att man tvingas skära ned också på Vidare säger Bertil Hansson att de statliga insatserna på folkbiblioteksområdet är marginella och att det ankommer på kommunerna att göra någonting. Men det är just därför att kommunerna, inte minst de borgerligt styrda kommunerna — av tidigare redovisad statistik framgår ju att det framför allt är centerkommuner som ligger absolut lägst i vad gäller anslag per invånare och år till böcker — inte lever upp till de kulturpolitiska mål som vi borde kunna vara överens om: att det krävs mer pengar från statligt håll och en bibliotekslagstiftning. Bertil Hansson säger också att boken betyder mer än statliga anslag till folkbiblioteken. Ja visst, vi har också krävt bl.a. en ökning av litteraturstödet, ett rabattsystem som skulle möjliggöra för folkbiblioteken att köpa in fler böcker och en höjning av författarpengen. På det området borde Bertil Hansson faktiskt kunna instämma i våra krav. Men det gör han inte, just därför att man från borgerligt håll inte anser att kulturen är något väsentligt. Hade man tyckt det, hade man anslutit sig till förslaget om att hela kassettskatten skulle gå till kulturlivet. Det är nödvändigt om vi skall kunna återställa en någorlunda rimlig kulturnivå i landet.
Herr talman! Jag kan varken gå med på socialdemokraternas överbud på 50 miljoner eller det kommunistiska på 100 miljoner i en situation där jag är med och delar ansvaret för samhällsekonomin i dess helhet. Låt mig citera vad talmanskonferensens utskottskommitté nyligen sade om budgetuppföljningen. Det gällde visserligen i första hand socialdemokraterna, men lägger man på dubbelt så mycket, kan det också gälla vpk. ”Det kan i detta sammanhang nämnas att socialdemokraterna i sin uppföljning av vad som sker i utskotten för en slags avräkningsnota över de anslag som deras ledamöter i de olika utskotten föreslår. På detta sätt försöker man att fortlöpande kontrollera att man håller sig inom sina ramar och vet därigenom också vilka inkomstförstärkningar de föreslagna utgifterna kräver. Någon gång efter mars månad är det svårt att hålla exakt kontroll på avräkningen och man kan efter denna tid inte tala om någon verklig ”skuggbudget'.” Den socialistiska miljardrullningen, som här i kammaren redovisats i betänkanden från bl.a. finansutskottet, har också en liten rännil som gäller kulturen. Nu är det tydligen ”någon gång efter mars månad”, där det är svårt att hålla exakt kontroll på avräkningen.

Herr talman! Filmpolitiken, som jag skall ägna mitt tiominutersanförande åt, har livligt diskuterats under många år. Filminstitutet och dess besvärliga ekonomi, möjligheterna att producera god svensk film och distribution och visning av kvalitetsfilm har varit, och är fortfarande, heta debattämnen. Från min utsiktspunkt i landsorten — jag bor i en liten Bergslagskommun — har jag fått ett bestående intryck av att diverse chefer, f. d. chefer och kulturtyckare i huvudsak har sysslat med att förklara varandra för inkompetenta. Senare har jag förstått att det har varit ett uttryck för talesättet att när krubban är tom, så bits hästarna. Det har varit tomt med pengar, men också med idéer om hur filmen skulle kunna utvecklas och hur en statlig filmpolitik skulle kunna utformas för att svara mot de av riksdagen fastlagda kulturpolitiska målen. Vanligt folk, filmkonsumenterna, har, vid sidan av detta debatterande, som vanligt kunnat slå upp tidningarnas biosidor och konstatera att utbudet är otroligt skralt. Det finns få goda svenska filmer, och det är mest multinationellt skräp som bjuds ute i bygderna. Jag kommer själv från en liten ort med en godtemplardriven biograf. Jag kan på så vis av egen erfarenhet slå fast att det är dåligt ställt med filmkvaliteten. Bio 16 förekommer visserligen på ungdomsgårdar och i viss omfattning i skolor, men i t.ex. min hemkommun har man nu diskuterat om man i fortsättningen över huvud taget skall vara med i Bio 16. Prishöjningar och annat har nämligen ställt den kommunala ekonomin under press. Trots allt har kommunen, tack och lov, bestämt sig för att fortsätta under en tid, men med en liten reservation för att det kan bli för dyrt. Filmstudion, som under något år drevs med ett sextiotal medlemmar, fick inga kommunala bidrag och måste läggas ner. Kvar är då biografen med det dåliga utbudet och två affärer som slagit sig på uthyrning av videofilmer. Deras affärer är de enda som just nu är lysande. Och eftersom moderaterna förra året inte kunde gå med på inskränkningar i dens.k. yttrandefriheten, har ännu ett år gått då extrem våldsfilm har visats på video. Nu har det utlovats en kovändning från moderaterna, så det kanske blir en liten bättring i det avseendet. Herr talman! Med andra ord kan en liten verklighetsbild från landsbygdsperspektivet se ut på följande sätt: Intensiv debatt, slagsmål i spalterna mellan proffstyckarna och i stort sett samma dåliga filmer som vanligt för folket. Det finns bra film, men de filmerna är inte många, och det dröjer mycket länge innan de når ut till oss som bor långt borta från storstäderna. Den sittande regeringens finanspolitik — den hör ju hit — har dessutom urholkat kommunernas möjligheter att satsa ekonomiskt på olika områden. Och vi vet att det tyvärr ofta är just kulturen som drabbas när det är ekonomiskt hårda tider för kommunerna. När det så var dags för en översyn av filmpolitiken ställdes vpk utanför arbetet, trots att partiet under en rad år varit en ivrig kritiker av filmpolitiken och dessutom motionerat med förslag om ändringar. De fyra utskottspartierna ingick i beredningen, såvitt man nu kan se utan något vidare perspektiv, utan någon reell vilja att förändra och utan att finna några som helst nya vägar. Den proposition som ligger till grund för dagens betänkande och givetvis också själva betänkandet går i samma fotspår som tidigare. I propositionen kan man ana välvilja och en allmän förståelse för problemen med att bekämpa skräpfilm och kommersialism, men på åtgärdssidan är det oerhört tomt. De vackra orden ges inte några materiella förutsättningar för förverkligande. I betänkandet fortsätter man — för att ta ett exempel från filmens värld — ungefär som den berömda grevinnans betjänt. Man gör som förr om åren och avfärdar vpk-förslagen utan att diskutera innehållet i dem eller ens försöka värdera förslagen. Man har ju sagt nej förut, så varför inte säga nej nu också? The same procedure as last year! När vi från vpk bl.a. föreslår att man bör slå fast att de av riksdagen antagna kulturpolitiska målen skall gälla för den statliga filmpolitiken, så värjer sig utskottet med att säga att det inte kan råda något tvivel om att de kulturpolitiska målen är utgångspunkt för de statliga insatserna på området. Men detta blir bara fagert tal så länge man inte skriver in dessa målsättningar it.ex. avtalet om Filminstitutets verksamhet. Vi vet ju att det i verkligheten inte blir så att de kulturpolitiska målen uppfylls. Det är litet svårt att förstå hur utskottet kan avstyrka ett yrkande som man i sak i och för sig instämmer 1. Sanningen är väl den att det, om man skulle bifalla vårt yrkande om att de kulturpolitiska målen skulle gälla för statens insatser inom filmen, fick lov att bli en annan filmpolitik. Det är väl där skon klämmer. Av samma skäl som man inte ville ha med vpk i beredningen av filmpolitiken, vill man inte heller nu bifalla våra yrkanden eller diskutera våra förslag, vilka skulle kunna hjälpa filmen loss ur det förlamande kommersiella grepp där den nu befinner sig. Borde inte filmen få bli föremål för kulturpolitik i stället för att bli utsatt för något som närmast kan liknas vid näringspolitik? Vissa förändringar — det skall sägas — blir det när det gäller filmproduktionen. Det har från olika håll uttalats positiva tankar kring detta i det nya avtalet. Men i allt väsentligt kommer stödet att bli så som det har varit de senaste åren. I propositionen säger man just ingenting utöver de välvilliga orden, utan skjuter över frågan om utformning av regler för produktionsstöd till den nya styrelsen. Det sägs också klart ut att man skall besluta i samråd med filmbolagen. Det här ger en situation där man är direkt beroende av om det finns driftiga, idérika och klassmedvetna personer i styrelsen och en situation där man också i fortsättningen blir ganska beroende av de kommersiella krafterna. Produktionsstödet kommer också i fortsättningen, ungefär som nu, att i huvudsak inriktas mot långfilmer, medan andra filmarter blir kvar i en mer missgynnad situation. Nytt i avtalet — och det är ju positivt — är att Filminstitutet också skall främja visning och spridning av värdefull film. Men redan i inledningen till avtalet slås fast att man inom filmoch videobranscherna på kommersiellt rimliga villkor skall medverka till spridning av sådan film. Det är återigen en god tanke men utan anvisningar om hur det skall gå till. Det är just därför att man vill ha så goda kommersiella villkor som möjligt från filmbolagen — och videoföretagen—som det ser ut som det gör när det gäller utbudet. Det är just därför att dessa branschföreträdare inte ansett det kommersiellt rimligt att sprida kvalitetsfilm som detta inte sker. Det borde stå klart för alla. Det vore intressant att få veta hur den nya spridningen av kvalitetsfilm på kommersiellt rimliga villkor skall se ut. I propositionen, som är allmänt resonerande, hoppas man också på idealitet hos lokala filmförevisare och intresserade, och man hoppas att föräldrarna skall ta ansvar för barnens och ungdomarnas filmval. Det är — återigen — goda tankar och idealism utan materiell grund. Filmintresserade i kommunerna eller inom t.ex. folkrörelserna — jag vet att detta kommer att tas upp av Thure Jadestig i ett senare anförande — är också beroende av ekonomiskt stöd för sin verksamhet. Utan stöd kommer också de att hamna allt fastare i kommersialismens grepp. Eller också — om det blir alltför pinsamtaatt visa porr på Folkets hus-biografen eller vrålsupande amerikanska detektiver på Godtemplarbiografen — väljer man kanske att lägga ner filmförevisningarna, så att det inte blir någon film alls — och i vissa fall kan man fråga sig vilket som är bäst. Bertil Hanssons tal om frihet, mångfald och kvalitet var ju vackert. Men vad representerar det i verkligheten, när det inte ges någon materiell grund för att man skall kunna få denna frihet, mångfald och kvalitet? Jo, det blir luftslott av alltihop. Jag nämner dessa skrivningar ur propositionen därför att utskottspartierna, såvitt jag har kunnat se, i allt väsentligt följer utbildningsministerns förslag.

Var står socialdemokraterna i filmfrågorna? Det framgår inte klart av dagens betänkande. Är man helt enig med de andra partierna? Det råder enighet mellan utskottspartierna åtminstone när det gäller yrkandena om avslag på vpk-motionerna. Men efter vad jag har erfarit är socialdemokraterna inte eniga i frågan om hur filmpolitiken borde ha utformats. Har det inte förts en hård debatt inom socialdemokratin om att man i stället för ett nytt filmavtal borde satsa mera direkt på en statlig filmpolitik i linje med vad som skisserats av vpk? Jag begär inte att få något svar på den frågan, men jag har fått sådana informationer. Vi har tyvärr inte kunnat lägga fram förslag om en helhetspolitik på området, eftersom vi har varit utestängda från beredningen, men våra motioner under åren har innehållit en rad konkreta förslag om hur man skulle kunna utforma filmpolitiken. Huvudinnehållet i den motion som nu avstyrks av de fyra andra partierna är kravet på att de kulturpolitiska målen, som riksdagen tidigare enigt har beslutat om, skall skrivas in som en målsättning för statens insatser på området. Vi vill också att man från riksdagen uttalar sig för en kulturlagstiftning som — med ett utjämnande ansvar — ser till att de kulturpolitiska målen kan uppfyllas inom filmens område ute i landets kommuner. Det gör de inte nu — det vet ju alla. Vi anser vidare att man bör se över om man kan överföra privatägda biografer i samhällets ägo och om man skulle kunna skapa något slags riksbio med kulturpolitiskt ansvar. Det finns många möjligheter att förbättra dagens situation. Enligt vår uppfattning är också den ekonomiska grund som den nya filmpolitiken vilar på mycket osäker. Filminstitutet har fått flera uppgifter och ett vidgat ansvar — institutet skall ju t.ex. se till att man kan sprida och visa bra film — men den ekonomiska grunden är osäker. Det är inte givet hur mycket pengar som kommer in, och därför tycker vi att en viss nivå bör garanteras. Vi föreslår därför 113,5 miljoner i 1982 års penningvärde som ett anslag för en treårsperiod, så att man får en fast grund att föra sin filmpolitik på. Det är inga önskesiffror, utan ett rimligt belopp, och det kravet borde ha kunnat behandlas välvilligt av utskottspartierna. Till sist, herr talman, några ord om utbildningen. Detta avsnitt hänvisar utskottet till annat forum än den diskussion som förs nu. Låt vara att en genomgripande reformering av utbildningen måste beslutas i utbildningssammanhang — dvs. när det gäller de rent tekniska och administrativa besluten — men ingen kan väl komma ifrån att frågan om hur vi står rustade mot filmens och videons manipulationer och de multinationella bolagens marknadsföring av dålig film är en fråga om vilken utbildning vi har fått för att möta denna hjärntvätt. Det är alltså en kulturpolitisk fråga. Debatten om den måste föras också här, och ett uttalande av riksdagen vore av värde för att få till stånd en översyn av filmoch videoutbildningen på olika nivåer. Vi får naturligtvis komma igen i andra sammanhang, men risken är att intresset för de kulturpolitiska frågorna inte är så stort i diskussionen om utbildningsfrågorna. Vi tycker att man kunde starta den kulturpolitiska diskussionen här i dag, och inte bara avfärda den med att den hör till annat område. Det handlar i alla fall om samma departement och samma departementschef, så särdeles väsensskilt från dagens debatt är det ju inte. Herr talman! Jag skall sluta med att yrka bifall till motionen 2287.

Herr talman! I tider med ekonomiska svårigheter, med arbetslöshet och allmän kris, är det viktigare än någonsin att satsa på kulturen. Detta är ett faktum som allt fler människor inser betydelsen av. Det borde också vara ett axiom, att de svagaste grupperna i samhället så långt möjligt skall hållas skadeslösa, att de ökade bördorna skall solidariskt bäras av dem som bäst orkar det. Georg Andersson och Catarina Rönnung har utvecklat denna ideologi, och jag kan fatta mig kort när jag nu skall tala för tre av de socialdemokratiska reservationer som är fogade till kulturutskottets betänkande nr 30. vidta ändringar i regionmusikens organisation, dvs. att vidta ändringar utan riksdagens hörande. Bakgrunden är naturligtvis — i vanlig ordning —det kärva ekonomiska läget. Vi socialdemokrater i kulturutskottet motsätter oss ett sådant bemyndigande. Vi anser inte att riksdagen bör avhända sig möjligheten att ta ställning till så genomgripande förändringar i regionmusikens organisation som nedläggning av musikavdelningar innebär. Två enskilda socialdemokratiska motioner, nr 971 och 972, har samma innehåll, och genom vår reservation tillstyrker vi alltså dem. Ännu en märkt motion, nr 568, i samma fråga skulle genom ett beslut i enlighet med vår reservation bli tillgodosedd. Dessa tre motioner avlämnades under den allmänna motionstiden. När sedan proposition nr 128 om vissa musikfrågor kom, motionerade vi socialdemokratiska ledamöter i kulturutskottet — det är kanske symptomatiskt att just företrädare för vårt parti ägnat så stort intresse åt regionmusiken. I vår motion vänder vi oss med skärpa mot att ge regeringen ett sådant bemyndigande som begärts. Vi har haft en utredning som avlämnat sitt betänkande, betänkandet har varit ute på remiss och alltsamman borde kunna utmynna i ett förslag. I det läget finner vi det orimligt att ge regeringen ett bemyndigande av det begärda slaget. För att i någon mån kunna avhjälpa det ekonomiska tryck som åvilar regionmusiken — och som skulle kunna framtvinga organisatoriska förändringar — vill vi öka medelsanvisningen med 500 000 kr. Därmed skulle behovet inte bli så akut, och jag yrkar alltså bifall till reservation nr 12. Reservationerna nr 22 och 24 handlar om talboksoch punktskriftsbiblioteket. I den socialdemokratiska partimotionen nr 1099 påpekar vi att möjligheten att ta del av dagstidningar, böcker och annan skriven information, höra på radio, se på TV och delta i studier, föreningsliv och kulturliv är självklarheter för de flesta av oss. Det tillhör våra grundläggande frioch rättigheter. Men många människor har inte dessa rättigheter, nämligen de som inte kan tillgodogöra sig allt detta på grund av handikapp. Det råder i utskottet säkert inte några större meningsskiljaktigheter om dessa grundläggande fakta. Men när det sedan gäller att ge det ekonomiska stöd som vi anser nödvändigt, då följer inte den borgerliga majoriteten med. I proposition nr 11 har statsrådet föreslagit en höjning gentemot budgetpropositionens förslag med 250 000 kr. Vårt förslag innebär en ytterligare höjning med 250 000 kr. Dessa pengar skall användas till att bestrida hälften av driftkostnaderna för produktion av videogram för döva. Videogramproduktionen är en viktig förutsättning för att de döva skall kunna delta i kulturoch samhällsliv. Jag vill faktiskt kalla det futtigt, när majoriteten i sitt sparnit drar ner på de små summor det gäller för att kunna hjälpa de döva med dessa viktiga hjälpmedel. Det gäller inga stora pengar, men insatta i rätt sammanhang kan de göra Nr 162 stor nytta. Jag yrkar bifall till reservationerna nr 22 och 24 vid kulturutskot

Herr talman! Jag begränsar mig till några reflexioner om filmoch biograffrågor i anslutning till regeringens proposition nr 111 och kulturutskottets anförda synpunkter i dess betänkande nr 30. Om biografernas roll enbart bestod i att visa film, kunde filmvisning genom TV och video betraktas som naturliga steg i en distributionsteknisk utveckling och inte behöva ge anledning till någon speciell uppmärksamhet. TV och video kunde gärna tillåtas utvecklas på biografernas bekostnad som uttryck för en naturlig utvecklingsprocess i samhället. Men så är det ju egentligen inte. Även om det handlar om distribution av samma produkt — filmen — genom dessa tre medier, består skillnaderna av betydligt mera än kvaliteten i fråga om bildåtergivningen. Filmen som sådan var på sin tid ett medium som revolutionerade formerna för kontakt och kommunikation världen över. Filmen gjorde det möjligt att överföra levande framställningar över stora avstånd men ändå till överkomliga kostnader. Det var inte längre lika nödvändigt att möta upp på ort och ställe för att skaffa sig föreställningar om människor och miljöer ute i världen. När tekniken att mångfaldiga film utvecklats kunde många göras delaktiga av de intryck som fångats upp av en enda eller ett fåtal personer. Men det var inte bara fråga om att avbilda den verklighet som fanns. Detta nya medium stimulerade också kreativitet och fantasi och kunde användas till att skapa helt nya produkter. Filmmediet lämpade sig därför utomordentligt väl för underhållning. Biograferna blev på detta sätt ett fönster ut mot världen för många människor. De vidgade deras horisont utan att de ens behövde lämna sin hemort. Men biograferna betydde mera. De blev också aktiva miljöer för en social kontakt liksom nya tillskott i det lokala nöjesutbudet. Folkrörelserna tog ett betydande ansvar för att filmen kunde föras ut över landet och därmed för att biografer etablerades. De upplät sina samlingslokaler — Folkets Hus, ordenshus och senare också bygdegårdar -— till filmförevisningar. Men de gick också längre och tog initiativ till biografer i speciella lokaler som drevs i egen regi. På det här sättet blev biografverksamheten en integrerad och naturlig del i folkrörelsernas övriga verksamhet. Att distribuera film genom biografer hade egentligen inte några fysiska eller ens ekonomiska begränsningar. Filmerna var och är förhållandevis enkla att transportera. Det fordrades inte några oöverkomliga investeringar i utrustning för att de skulle kunna visas. Stordriften vid filmproduktion och 53 biografdrift gjorde att det inte heller restes några större ekonomiska hinder i detta avseende. Det blev både tekniskt och ekonomiskt möjligt att starta biografer även på de minsta och mest avlägset belägna tätorterna. På det här sättet fick medborgarna en kontakt med omvärlden och möjligheter till kulturupplevelser, som de i andra sammanhang varit avstängda från. De små biograferna på de små orterna kom därför att spela en avgörande roll för att vidga samhällsperspektivet hos invånarna. År ut och år in bidrog dessa biografer — som vanligtvis drevs på svag ekonomisk grund av folkrörelser med anknytning till allmänna samlingslokaler — till en regelbunden försörjning av kulturprogram och nöjen. Detta skedde ofta på orter där nöjesutbudet i övrigt var synnerligen begränsat. Biograferna bjöd många gånger på en kvalificerad underhållning under okomplicerade former. Det visar TV nu genom att spela upp gamla filmer. Det här betydde en anspråkslös gemenskap som inte krävde några större förberedelser och inte heller några större ekonomiska uppoffringar. Efter hand kom så andra medier och distribuerade biografernas produkter under likartade former och gav därmed upphov till en betydande konkurrens. Televisionens snabba expansion i slutet på 50 och början på 60-talet är det ena exemplet. ”Videoboomen” som vi befinner oss mitt inne i just nu, är det andra. Detta sätter helt enkelt de små biografernas existens i fråga. Det kan t.o.m. slå ut många små biografer på de mindre orterna. Man måste fråga sig: Skall det här få ske helt okontrollerat? Filmoch biografbranschen omgärdas ju redan i dag av ett betydande regeloch restriktionssystem. Det finns en censur som anger vad som inte skall få visas offentligt på biodukarna. Det finns normer för under vilka villkor biograferna skall drivas. Frågan är om inte de små biograferna är en kategori som är värd en speciell uppmärksamhet, inte minst när vi diskuterar kulturpolitik. De representerar ju en kollektiv kulturform som är synnerligen väl lämpad för mindre tätorter och för gemene man. De kan erbjuda program av både informativ och underhållande karaktär — och det underhållande momentet är naturligtvis det inte minst viktiga. För att dessa biografer skall kunna drivas under någorlunda acceptabla villkor krävs det givetvis också att de kan tillhandahålla bra produkter, bra varor — dvs. bra filmer. Det betyder att de måste ha möjlighet att visa nya filmer medan dessa verkligen är nya och aktuella, och inte flera år efter det att filmerna gått på stora biografer i närbelägna större tätorter eller i värsta fall t.o.m. sänts i TV eller finns tillgängliga på video. Det här är problem som i högsta grad gäller folkrörelserna. I bygdegårdar, i Folkets hus och i nykterhetsrörelsens samlingslokaler på många mindre orter har de iklätt sig ansvaret för en biografverksamhet, och de känner också sitt ansvar. Om dessa biografer skall ha någon möjlighet att på förhållandevis likvärdig grund kunna konkurrera med TV och framför allt videointressena måste de kunna visa mera publikdragande och mera publikvänliga filmer. Så är tyvärr inte fallet i dag. Biograferna blir därför ytterst beroende av den filmproduktion som förekommer i Sverige och naturligtvis också indirekt av det som sker i utlandet — på den filmproduktionspolitik samhället står för och inte minst på vilka regler som gäller för filmdistributionen. Detta måste gå att påverka. Inom Riksföreningen Våra gårdar, som representerar nykterhetsrörelsens samlingslokaler och denna rörelses hundra biografer, där jag har ett betydande delansvar, hade vi ombudsmöte för drygt två veckor sedan. Ombuden framförde krav på att det skall framställas flera kopior — detta borde vara möjligt — av publikvänliga filmer och att samhället skall ställa upp med medel för att möjliggöra detta. Det är enda chansen för dessa biografer att överleva. Det kan naturligtvis i förlängningen ifrågasättas om inte någon form av driftstöd borde utgå till mindre biografer i små tätorter, närmare bestämt till sådana som bara har ett fåtal biografföreställningar per vecka. Skall de ha någon chans att visa film måste de också ha tillgång till fler kopior. Kanske är det på tiden att folkrörelserna, i kraft av bl.a. sin pionjärroll på området, får överta hela ansvaret för biograffilmvisningen över huvud taget härilandet. Härigenom skulle en mera balanserad utveckling kunna tryggas. De mindre biograferna skulle då få fortsätta i sin betydande sociala funktion och inte riskera att slås ut lika lätt som nu. Filmen är i dag i alltför hög grad kommersialiserad. Det föreligger här ett nytt avtal. Om avtalet i sig har jag ingen anledning att säga något — det ankommer på undertecknarna som företrädare för riksorganisationen. Men det är tveksamt om avtalet i tillräcklig utsträckning tillgodoser behovet av stöd till de mindre biograferna. Det behövs, som jag ser det, en översyn av biografstrukturen i landet och en lämplig stödform, som kan göra det möjligt att driva mindre biografer på de små orterna även i framtiden. Det här är en angelägen kulturfråga. Jag noterar utskottets tolkning och avgränsning och delar Georg Anderssons uppfattning att vissa justeringar kommer att behövas inom ramen för filmavtalets avtalsperiod. Det tror jag är en uppfattning som även utbildningsministern är beredd att dela.

Herr talman! Kulturutskottet har haft ett omfattande arbetsprogram under denna vår med många och komplicerade särpropositioner och remisser. Jag vill gärna passa på att tacka hela utskottet för dess arbete, särskilt dess ordförande Georg Andersson för det sätt på vilket han har lett den här verksamheten. I stridens hetta, när uppgifterna för honom och mig är att puckla på varandra, blir det inte tillfälle att säga, vilket jag gärna vill göra, att jag hyser stor respekt för Georg Anderssons debattskicklighet och för hans kunnande och engagemang i kulturfrågorna. Men jag vill också gärna tacka kulturutskottets kansli för all den möda man har lagt ned på betänkanden denna vår. Särskilt vill jag då vända mig till den avgående kanslichefen Christoffer Gottlieb, som efter många års förtjänstfullt arbete i utbildningsdepartementet under lång tid har varit den som har svarat för utskottsbetänkanden inom den viktiga kultursektorn. Jag tycker att det är angeläget att säga detta. Det är inte alltid som utskottens tjänstemän får det erkännande som de är värda. Vi som har jobbat i riksdagen vet vad deras insatser betyder.